Herr talman! Denna debatt handlar om spelfrågor. Det är aktuellt, inte minst med tanke på de förändringar som har gjorts i Svenska Spel. Vi har en ny ordförande och snart också en ny vd. Synen på spelmarknaden skiljer sig officiellt inte så mycket åt mellan partierna. Regeringen och alliansen är för en reglerad spelmarknad, säger man. Men vi kan se på vissa motioner att det finns de som tycker annorlunda i alliansen och vill att man ska se över hur det ska kunna ske en avreglering av spelmarknaden. Den utredning som pågår om spelreglering har också fått direktiv att se över möjligheterna för hur en avreglering ska kunna gå till. Jag yrkar bifall till reservation 1 som just handlar om den reglerade spelmarknaden. Jag står bakom alla Vänsterpartiets reservationer men lyfter bara fram den i debatten. Frågan är också kopplad till vinstdelningen som Svenska Spel har och som i dag ger idrottsrörelsen betydande ekonomiska bidrag. En avreglerad spelmarknad påverkar naturligtvis detta. Den frågan bör också belysas för att hitta en lösning på att en stor del av idrottens ekonomi kan vara hotad. Vi tycker också att det är dags att se på spelberoende på samma sätt som vi i dag i samhället ser på alkoholberoende. Kopplingen till hur Systembolaget är ålagt att informera och motverka beroende är tydlig. Vi tycker att Svenska Spel ska ges direktiv som motsvarar dem som Systembolaget har och utforma information om spelberoendets skadeverkningar. Ytterligare ett problem är att spelandet, och därmed till viss del beroendet, går ned i åldrarna. Ett sätt att motverka det är åldersgränser för all lotteriverksamhet. Det kan finnas undantag inom ideella sektorn, men i dag finns det för många möjligheter för unga att spela på lotter, så åldersgränsen bör ses över. Vi vill också begränsa öppettiderna för spelautomater. Med erfarenhet från Norge kan vi visa att antalet hjälpsökande till behandling minskar och även antalet samtal till stödlinjer när tillgången till dessa automater minskar eller helt försvinner som i Norge. Ett annat problem som vi lyfter fram i våra reservationer är statliga kasinon. I Malmö ökade spelproblemen markant när det statliga kasinot introducerades. I Stockholm finns uppgifter om att verksamheten på Casino Cosmopol kan locka till sig olaglig verksamhet som pengatvätt, droger och prostitution. Det är sådant som alltid finns runt dessa verksamheter om man inte är uppmärksam. Detta bör föras upp. Om det visar sig vara svårt att hantera och motverka bör regeringen helt enkelt överväga att lägga ned statliga kasinon helt och hållet. Avslutningsvis vill jag lyfta fram pokerspel på Internet. Svenska Spel har sedan 2005 tillstånd att bedriva pokerspel på Internet. Pokerspel är speciellt. De har egenskaper som brukar framhållas som extra riskabla när det gäller att utveckla spelberoende. Det finns en stor risk att Svenska Spels Internetpoker legitimerar även det oreglerade spelandet på Internet. Det gör att riskerna för att fler ska hamna i spelberoende ökar. Vi tycker det är dags att se över om tillståndet ska dras in.

Herr talman! I detta betänkande har vi att behandla 33 motionsyrkanden och framför allt tre reservationer. Jag yrkar avslag på samtliga reservationer. Alla är dessutom från Vänsterpartiet. Vi hörde just Torbjörn Björlund tala om en del problem som följer på spelandet. Men människan har i alla tider ägnat sig åt någon form av spel eller vadslagning. I Sverige är det ett folknöje. För de allra flesta är det inte ett problem. 80-90 procent av Sveriges befolkning spelar någon gång om pengar eller köper en lott. Men det finns ändå en del moraliska aspekter. De som hamnar i spelberoende befinner sig i ett helvete fullt jämförbart med det som drabbar en alkoholist. Den jämförelsen kan absolut göras. Detta drabbar ungefär 0,5 procent av de spelande. Det är allvarligt nog, även om det inte låter mycket. Det är 20 000-25 000 människor. Här borde man naturligtvis i framtiden lägga ned ännu större resurser än i dag. Man är på god väg, och det har gjorts väldigt mycket under de senaste tio åren. Det finns ändå anledning att titta på det som Torbjörn Björlund tar upp och huruvida den framtida spelmarknaden ska vara reglerad eller inte. På den frågan kan vi svara ja. Spelmarknaden bör vara reglerad. Frågan är om det ska vara ett monopol. Har vi dessutom all makt i våra händer? Internet har betytt att förutsättningarna på den här marknaden har förändrats på ett sätt som gör att vi inte alltid behärskar att reglera den. Det gäller då möjligtvis att försöka ta tag i detta snarare nu än senare. Ju längre tid vi väntar, desto färre verktyg har vi i vår hand att få kontroll över ett spelande som går över gränserna. Utvecklingen går i den riktningen att det svenska spelmonopolet blir allt svårare att upprätthålla. Vi har en utredning som kommer att presenteras om cirka ett halvt år. I avvaktan på den vill jag inte närmare gå in på de idéer som jag förut har lagt fram här och som jag i så fall bara skulle upprepa om hur jag skulle vilja se den svenska spelmarknaden i framtiden. Torbjörn Björlund tar också upp Casino Cosmopol. Lotteriinspektionen har utrett den frågan och kommit fram till att det är en synnerligen reglerad verksamhet som Casino Cosmopol ägnar sig åt och att man inte har kunnat se något samröre med penningtvätt eller prostitution. Prostitution förekommer i vårt samhälle även med de lagar som finns. Men man kan inte avskaffa eller stänga varenda lokal eller varenda plats där prostitution eventuellt skulle kunna finnas. I så fall får vi avskaffa Malmskillnadsgatan också. Jag tror att vi i framtiden kommer att se en förändring här. Vi har ett tryck från EU också, och vi har att ta hänsyn till det. Men jag tror att vi kommer att få vänta i alla fall ett halvår tills vi får se resultatet av utredningen som sedan ska beredas och gå ut på remiss. Till dess får vi nog lugna oss på denna punkt.
Herr talman! Detta är en liten debatt. Vi är inte så många som deltar i den. Men det finns några frågor som jag tycker är intressanta. Jag vet att Göran Montan har ett hjärta för idrotten, och han lyfte inte fram problemet med idrottens pengar. Jag återkommer till den. Spel är ett folknöje. Det är inte fråga om att förbjuda spel, utan det är fråga om att reglera spel. Det tror jag att vi är överens om. När Göran Montan lyfter fram vilka som har problem med spelberoende säger han att det är 0,5 procent. Frågan är om han då har klart för sig att det finns ett mörkertal här. Det är svårt att veta hur många det handlar om. Jag tror att det finns betydligt fler som har problem och problem som kanske inte syns på det sätt som de borde. Frågan är hur man kommer åt detta. Göran Montan var inne på att man inte skulle ha monopol utan att man ska reglera det på annat sätt. Samtidigt var han inne på att det finns problem med internationella spel på Internet och så vidare. Vilka alternativ finns det till att reglera? Jag vet att Göran Montan inte vill föregripa utredningen och så vidare. Men jag skulle ändå vilja veta om det inte någonstans finns en tanke om hur detta ska gå till. När det gäller Casino Cosmopol har man kommit fram till i denna undersökning att man har koll på dem som eventuellt skulle kunna vara spelmissbrukare. Men länsstyrelsen har sett att det finns problem kopplade till kringverksamheterna. I Malmö har man kommit fram till att det finns ett antal personer som är spelberoende. Det finns saker som grasserar runt dessa verksamheter och som inte är speciellt bra. Det har man också sett när det gäller just Casino Cosmopol. Det gäller inte spelberoendet i sig inne på kasinot men däremot det som finns runt omkring. Vi vet att detta drar till sig saker som prostitution, penningtvätt och så vidare. Det finns möjligheter att göra svarta pengar vita på ett kasino. Detta är något som man måste belysa ur den aspekten.
Herr talman! Jag kan börja med idrottens pengar. Jag vet att den här kammaren är enig i frågan om att idrotten i fortsättningen också ska ha ungefär det bidrag som man har i dag. Frågan är varifrån dessa pengar ska komma i den mån som spelmarknaden förändras. Jag är övertygad om att om den skulle förändras, om vi tvingas till det, och om vi inte tar initiativ på ett tidigt stadium när det gäller de bolag som i dag agerar på den svenska marknaden men som inte är integrerade i den på ett sådant sätt att de betalar skatt - de bedriver den verksamheten utanför landets gränser, och målet är svenska spelare - då försvinner både skatt och arbetstillfällen. Om de integreras på en svensk spelmarknad kan de regleras av staten, och staten är bra på att reglera och kontrollera att lagar och förordningar följs. Som det nu är har vi också ett system där förutsättningarna för spel är olika. Det gäller Internetpoker och annat där utländska aktörer är delaktiga på marknaden. Det är olika odds som förekommer på marknaden. Jag är personligen inte en vän av kasinon. Jag spelar inte själv. Men jag vet att det utöver de 0,5 procent som vi talar om finns ett mörkertal på ungefär 1 1⁄2 procent till som har problem.
Herr talman! Jag kan hålla med Göran Montan om att man nästan får gräva fram lite oenighet för att hitta några frågor som man kan diskutera och debattera. Men jag tycker fortfarande att man från alliansens och regeringens sida glider lite grann när det gäller att reglera spelmarknaden. Det finns egentligen inga tankar om hur detta skulle kunna gå till förutom att man ska behålla Svenska Spel och i så fall faktiskt ha ett monopol. Det är det som vi för fram som vår tanke, alltså att för att få något slags reglering av den svenska spelmarknaden och ha kontroll över den och kanske inte minst ta in pengar för att jobba med spelberoende och så vidare och naturligtvis även värna idrottens pengar är det den enda väg som man kan gå. Den andra, som jag tycker, snömosiga diskussionen om att på något sätt integrera på marknaden håller inte. Det finns inga sådana tankar. Även om utredningen kommer fram till någonting har jag svårt att se att det finns några alternativ som är bättre än det som vi från Vänsterpartiet för fram. När det gäller kontrollen av marknaden finns Lotteriinspektionen och andra som har den kontrollen. Men genom att man har ett statligt monopolförhållande, precis som vi har i fråga om Systembolaget, har man en stor fördel när det gäller att faktiskt kunna ha kontroll över den marknad som kan skapa problem. Det är det som är själva kärnan i att ha de direktiv till Svenska Spel som vi vill ha fram, ungefär som Systembolaget har. Då kan man informera och ta in kunskap om hur denna marknad skapar beroende och hur man kan motverka det och jobba med det för att inte fler ska dras in i ett spelberoende. Den delen återstår för Göran Montan att svara på. När det gäller kasinona finns det naturligtvis väldigt många belägg för hur och varför de drar till sig olika saker. Om vi kommer överens om att ingen av oss spelar på kasino kanske vi kan lägga ned dem som finns.
Herr talman! Det är inget skäl att lägga ned kasinon bara därför att Torbjörn Björlund och jag inte går dit. Torbjörn Björlund efterlyste här att man skulle ha kontroll över marknaden och att man har det bara om man har ett monopol, och han jämförde med spritmonopolet, det vill säga Systembolaget. Det kan man inte jämföra. Alkohol är ändå en vara som är buteljerad, finns i en kartong eller i en burk. Över Internet finns det inga sådana handfasta varor när det gäller spel. Problemet är att vi har ett spelmonopol i dag. Men Lotteriinspektionen har över huvud taget ingen inverkan och ingen möjlighet att kontrollera de utländska aktörerna som riktar sig till de svenska spelarna. Det är där problemet finns. Får vi en annan marknad som är reglerad men inte ett monopol får vi in andra företag. De har sagt att de hellre vill uppträda som legitima aktörer på den svenska spelmarknaden och finna sig i de regler som staten i så fall skulle ställa upp. Detta tror vi skulle vara en fördel, för då har vi en bättre kontroll över alla som agerar mot den svenska spelaren än vi har i dag, fast Svenska Spel är den dominerande aktören. Det är vi alla överens om. Vi vet av erfarenhet att det som kan förflytta sig gör det. Förutom Internetspelandet som förflyttar sig i cyperspace kan också individen förflytta sig. Finns det inga möjligheter att spela roulette eller den typen av spel som våra kasinon erbjuder åker man i stället till Travemünde, Monaco eller någon annanstans där man inte alls har samma reglering som vi har i Sverige. En fördel med våra kasinon i Sverige är att de verkligen anstränger sig för att behandla de problem som uppstått genom spel.

Herr talman! För drygt ett år sedan stod vi här senast och diskuterade spelpolitik. Då, för drygt ett år sedan, kritiserade jag Svenska Spels oerhört aggressiva marknadsföring och den dubbelmoral jag såg i Svenska Spels agerande. Jag kommer även i dag att påpeka varför jag anser att det är fel att staten driver spel, men på punkten om den aggressiva marknadsföringen verkar jag ha fått gehör. Den nya styrelseordföranden för Svenska Spel, Margareta Winberg, verkar dela mina åsikter - något som dock inte vd Jesper Kärrbrink verkar göra. Låt oss hoppas på att i alla fall marknadsföringen av Svenska Spel kan ske på ett mer smakfullt sätt nu än tidigare. Då, för drygt ett år sedan, bar jag en tröja med namnet Ladbrokes tryckt över bröstet. Det var under voteringen. Men detta handlande ledde till stort tumult hos somliga s-ledamöter. Min tröja blev föremål för diskussion, förd hos talmannen, såväl som anledningen till en polisanmälan mot mig. Tänk att en tröja kan väcka så starka känslor! Vad var egentligen mitt brott? Jo, jag hade brutit mot paragraf 38 i lotterilagen som lyder att det är förbjudet att göra reklam för utländska spelbolag. Verkar det konstigt? Det är ganska mycket som är konstigt i den svenska spelpolitiken. Det kan tyckas märkligt att utländska spelaktörer förbjuds att göra reklam då vårt eget Svenska Spel kan marknadsföra sig både oerhört aggressivt och oetiskt. Trots förbudet kan man dagligen se reklam för utländska spelbolag både i kvällstidningar och i flera tv-kanaler. Dessa tidningar hamnar allt som oftast i rätten och tvingas betala för sina synder. En lag som inte upplevs som trovärdig respekteras inte heller. En lag som inte efterföljs utan egentligen bara finns till i ett överbeskyddande intresse skapar mer förakt än tillit. Hade den svenska staten oroat sig för spelreklamen i sin helhet hade man antagligen gjort något för att sansa Svenska Spels enorma reklamsatsningar - men så är, eller var, inte fallet. Vad finns det då för skäl att ha denna lagstiftning? Skälet är naturligtvis att utestänga de utländska bolagen från den svenska marknaden. Men i realiteten är världen större än Sverige, och utländska spelbolag kan redan på helt laglig väg marknadsföra sig i TV 3 och Kanal 5. Därför vore det enklast och förnuftigast att inse dagsläget och i stället lägga all marknadsföring under marknadsföringslagen. Jag är fullt medveten om att det kommer att behövas restriktioner kring spelreklam, till exempel att den inte ska rikta sig till barn och att innehållet ska vara informativt och inte vilseledande. Men jag anser att dessa regler ska gälla för alla spelbolag, såväl svenska som utländska. På så sätt skulle vi få kontroll över regelsituationen. Frågan huruvida staten ska driva, kontrollera, sälja spel är en debatt som rymmer starka ideologiska och ekonomiska drivkrafter. Vi i Folkpartiet vill få en fungerande spelmarknad, och för detta krävs en radikalt ändrad lagstiftningsmodell som också skulle innebära ett avvecklande av statens monopol. Dagens förhistoriska ägaruppdelning fungerar inte med en etisk, ideologisk, marknadsmässig eller teknisk utveckling i samhället och på en spelmarknad. Folkpartiet vill få en reglerad marknad med sund konkurrens och tydliga regler. Mål och krav ska ge ett fungerande skydd för konsumenterna. Den ohållbara situationen på spelmarknaden skulle enligt Folkpartiet till stora delar lösas av ett licenssystem där tydliga och hårda krav ställs på licensieringarna. Herr talman! Så långt som möjligt bör alla aktörer på den svenska marknaden lyda under samma regelsystem. Det viktigaste är att villkoren för licensen efterföljs. Något hinder mot kommersiella anordnare ställs därför inte upp. Detta skulle innebära att vi skulle få en stor del av den faktiska spelmarknaden reglerad till skillnad från hur det är i dag. Att helt avveckla statens roll som aktör på spelmarknaden har ibland uppfattats som en oerhört radikal och kontroversiell hållning, inte minst från dem som likt Folkpartiet värnar om de sociala och etiska aspekterna av spelpolitiken. Men efter att i grunden ha granskat och analyserat den svenska spelmarknaden är vi övertygade om att det just av dessa skäl är nödvändigt att skilja staten från spelindustrin. En social spelpolitik innebär tydliga regler om spel och marknadsföring, åldersgränser som åtföljs och krav på att den information som lämnas är sanningsenlig och relevant. Det innebär en måttfull marknadsföring som lyder under särskilda regler. Dessutom tror jag att det behövs en ny syn på politiken och samhället. Det krävs åtgärder för att stimulera återkomsten av en samhällsmoral. Med detta menar jag en diskussion och en etik bland medborgarna, exempelvis att insikten om spelandets baksidor är närvarande, där dagens idealiserade syn på spel och arbetsfria inkomster problematiseras och där arbetsmoralen åter kommer till heders. Herr talman! Regeringens arbetslinje råder även i den här frågan. För några veckor sedan blev försäljningen av Vin & Sprit klar. Den inbringade 55 miljarder. En försäljning av Svenska Spel skulle kunna ge runt 60 miljarder till statskassan. En utredning om hur den svenska spelpolitiken ska se ut fram över pågår, och vi ska inte föregå den. Men jag hoppas att utredningen kommer till klarhet om att staten inte ska spela!

Herr talman! Jag kan skriva under på mycket av det Camilla Lindberg tog upp sitt anförande. Jag kommer dock i dag inte att gå in mer på detta, utan jag vill ta tillfället i akt att lyfta fram en av de mycket bra motioner som behandlas i det här betänkandet, nämligen min egen - 2007/08 Kr358. I denna motion tar jag och Anna König Jerlmyr upp och diskuterar och ifrågasätter Lotteriinspektionens oberoende. Vi vill i vår motion lyfta fram och påpeka vikten av att Lotteriinspektionen är oberoende så att det inte finns någon som helst anledning att misstänka eller ifrågasätta om Lotteriinspektionen i första hand är lojal mot Finansdepartementet eller mot oss medborgare. År 2005 gav överskotten i de båda statliga bolagen AB Trav & Galopp och Svenska Spel närmare 5 miljarder kronor direkt till statskassan. Kontrollorgan för dessa bolag är Lotteriinspektionen i Strängnäs som även de står under statlig kontroll. Lotteriinspektionens placering underlydande Finansdepartementet uppfyller inte som jag ser det en modern maktdelningsprincip. Frågan om Lotteriinspektionen i första hand, som jag tog upp i början, är lojal mot Finansdepartementet eller mot medborgarna kommer alltid att hägra så länge vi har denna ordning. Genom att hitta en annan modell som säkerställer maktdelningen kan denna misstänkliggöras mindre. Att Finansdepartementet direkt kontrollerar alla led i spelandet i Sverige och samtidigt åtnjuter stora intäkter tycker jag är olämpligt. Det finns en risk för misstanke om att den lagstiftning, verksamhet och tillsyn man väljer snarare styrs av statsfinansiell hänsyn än av hänsyn till konsumenterna. En huvudsaklig målsättning med maktdelning är att motverka despotism och verka för en nationell maktbalans genom ett samhällsfördrag. Detta fördrag bör alltid sätta särintresset, exempelvis Svenska Spels intäkter för dess ägare staten, under en autonom kontroll. Ju mer autonom Lotteriinspektionen är desto mer trovärdig är också dess granskning. Utskottet har i detta betänkande valt att avstyrka alla motioner med hänvisning till den utredning som pågår på området men lyfter dock fram vikten av att kontroll och tillsynsfunktionen ges hög prioritet i den kommande utredningen. Det är därför min stora förhoppning att både utredaren Jan Nygren och regeringen lyssnar på viktiga synpunkter när förslag läggs fram om Lotteriinspektionens framtida utformning.